Herr talman! Leif Jakobsson har frågat mig vad orsaken är till att jag och regeringen inte tog tag i det danska erbjudandet och säkrade en nordisk patentdomstol. Det är mycket glädjande att Sverige och de baltiska länderna förra tisdagen undertecknande avtalet om att gemensamt inrätta en regional avdelning i den nya enhetliga patentdomstolen. Den regionala avdelningen innebär en viktig närhet för regionens användare och gör det möjligt för regionens domare och ombud att bibehålla och utveckla patenträttslig kompetens. Avdelningens säte placeras i Stockholm, och rättegångsspråket i avdelningen ska vara engelska. Frågan om sätets placering fick sin lösning sommaren 2013 när Sverige, Danmark och de baltiska länderna kom överens om att förhandlingar i den regionala avdelningen ska kunna hållas även på andra orter i regionen än den där sätet är placerat. Upplägget innebar att placeringen av sätet fick mindre betydelse och att länderna därmed kunde enas om att ha sätet i Stockholm. Med anledning av att frågan fortfarande övervägdes i Finland avvaktade de övriga länderna med att formalisera avtalet. I början av december förra året meddelade Finland att man hade beslutat att upprätta en lokal avdelning. Finland förklarade sitt beslut med att de finska användarna uttryckt starkt motstånd mot upplägget att förhandlingar ska kunna hållas på andra platser än där sätet är placerat och att enbart ha engelska som rättegångsspråk i avdelningen. Dessa två omständigheter utgjorde grundbultarna för samarbetet mellan de övriga fem länderna, varför dessa fortsatte arbetet med att formalisera ett avtal utan Finland. Danmark har helt nyligen och mycket överraskande meddelat att man lämnar samarbetet för att i stället upprätta en lokal avdelning. De skäl som Danmark uppgett ligger bakom beslutet har inte med sätets placering att göra. Danmark har gjort klart att man har bedömt att det är viktigt att förhandlingar ska kunna hållas i Danmark, på danska och med minst en dansk domare. Det enda sättet att åstadkomma detta är att upprätta en lokal avdelning. Att Finland och Danmark har lämnat samarbetet är tråkigt. Det förändrar dock inte regeringens uppfattning att ett regionalt samarbete är det bästa alternativet för Sverige.
Herr talman! Tack för svaret, justitieministern! Efter att jag lämnade in interpellationen har ju avtalet undertecknats, och det innebär att själva sakfrågan är stängd och avgjord. Det hindrar inte att vi diskuterar en del aspekter av hur det här har förlöpt. Vi har haft en debatt om detta tidigare, och då förde jag fram den önskan och det starka tryck som fanns, inte minst från Region Skåne och Skånes ledning men också från Danmarks regering, om en lösning med en gemensam domstol placerad i Malmö. Nu är den frågan borta - det är bara att inse - men den föranleder en del frågor. För det första handlar det om det nordiska samarbetet. Det är en orolig tid i världen och i EU, och allt som vi kan göra under nordisk flagg gemensamt i Norden är bra för oss alla. Då måste vi hjälpas åt. Det är inte utan att man kan tycka att den danska regeringen verkligen sträckte ut en hand när den sade att den kunde tänka sig att förlägga domstolen i Sverige men i så fall nära Danmark. Resultatet av förhandlingarna och det som har skett är att det inte blir någon gemensam nordisk domstol. Det blir en svensk-baltisk domstol. Det är ett nederlag, tycker jag, för det nordiska samarbetet. Ju mer vi kan samarbeta, framför allt inom ramen för det europeiska samarbetet, desto bättre. Det finns starka krafter som menar att det kanske allra viktigaste vi kan göra är att se till att implementera nya EU-direktiv gemensamt och på ett sätt som är likadant i våra länder, så att vi inte skapar nya gränshinder och nya barriärer som gör det svårare för handel, för företagsamhet och inte minst för arbetsmarknaden mellan länderna. Därför tycker jag att det är ett nederlag att det inte blir en nordisk patentdomstol. Tyvärr förutspådde jag det i den förra debatten. För det andra handlar det om regeringens attityd till att förlägga verksamheten någon annanstans i Sverige än i Stockholm. Vid vår förra debatt var ministern väldigt kategorisk och sade att det inte fanns någon annan tanke hos regeringen än att den skulle vara i Stockholm om den skulle vara i Sverige. På många håll i landet diskuteras den centralisering som sker av all tänkbar verksamhet till Stockholm. Jag kan berätta för ministern att hennes egna partivänner ofta använder uttrycket Mälardalsregeringen om den regering hon tillhör. Det säger väl en hel del om hur tillståndet är. För bara några veckor sedan skulle man blåsa liv i allianssamarbetet i Malmö, och man hade en presskonferens. Det slutade med en bedövande kritik. Alliansen fick kritik från de egna och från alla andra partier. Det fanns inte så väldigt mycket allianspolitik på mötet i Malmö. Däremot var man överens om att regeringen var Stockholmsfixerad. Ni får faktiskt börja ta det där på allvar. Det som också gör mig orolig är att ministern i sitt svar förra gången sade att domstolen måste vara placerad i Stockholm därför att det är där kompetensen finns. Jag sade att jag var lite tveksam till det, men jag satte mig inte emot. Sedan visade en patentorganisation att det finns dubbelt så många patentingenjörer och patentkonsulter i Öresundsregionen som i Stockholm. Det argumentet köper jag alltså inte, även om sakfrågan nu är stängd i och med att avtalet är slutet.
Herr talman! Det är riktigt att Leif Jakobsson och jag har diskuterat denna fråga tidigare. Jag redovisade då vad som var skälen till att vi ansåg att Stockholm var den naturliga placeringen för en sådan här domstol. Skälen var att det är kostnadseffektivt och att vi har en god kompetens på området. Det fanns olika alternativ som prövades. Jag delar uppfattningen att nordiskt samarbete är viktigt. Detta är ett nordiskt samarbete. Det är en regional, nordisk patentdomstol som vi har skrivit avtal om. Om Danmark eller Finland vill komma med är de varmt välkomna. Danmark var med ända till slutändan. Den öppna och utsträckta handen är i mycket en skröna. Sanningen är att de var med i förhandlingarna ända till de sista veckorna, och sedan lät de meddela att domstolen måste ligga i Danmark, att man måste prata danska och att man måste ha en dansk domare med i besluten. Det är klart att det då blir någonting helt annat. Finlands skäl var delvis att de ansåg att man måste prata finska. Nu hör det till saken att ett av de stora problemen med det europeiska patentet, som förhandlades i 30 år, var att alla ville prata sitt lokala språk. Ett sätt att effektivisera och få fram en mer modern organisation för näringslivet var att begränsa språkvalen. Därför var detta viktigt. Dock delar jag bedömningen att det är viktigt med samarbete. Jag måste säga att just i dessa tider kommer ett avtal mellan Sverige och de baltiska länderna helt rätt. Det är oerhört viktigt för de baltiska grannländerna att känna att här finns ett gediget samarbete på ett för näringslivet centralt område. Sverige har också betydande intressen i Baltikum, så det finns många kontakter. Jag tycker att det är fantastiskt bra att vi har fått detta till stånd. Jag tycker också att det är bra att vi har fått en flexibel lösning, som gör att man inte är helt låst vid domstolens placering. Från kommissionens sida är man mycket nöjd med att Sverige och de baltiska länderna tillsammans etablerar den första regionala patentdomstolen. Det är verkligen ett stort steg framåt. Sedan kan man säga att det hade varit kul att ha med Finland och Danmark, men de har valt ett väldigt lokalt perspektiv i frågorna. Då kan man inte åstadkomma en regional lösning av det slag som vi tyckte var viktigt och som vi nu har fått på plats.
Herr talman! Jag har inte protokollet framför mig, men jag är ganska säker på att ministern uttryckte det så här: där kompetensen - i bestämd form - finns. Det har varit ganska provocerande med hänvisningen att det bara var Stockholm som kunde gälla, inte minst när det sedan visade sig att det finns 324 patentkonsulter och patentingenjörer i Öresundsregionen och 163 i Stockholmsregionen. Det ministern sade stämmer alltså inte riktigt. Det är inte bra när den här typen av frågor hanteras med så svepande underlag. Jag beskrev för ministern hur det uppfattas av hennes egna partikamrater och av Alliansen nere i Skåne och på andra håll. Det är klart att språket alltid är en fråga när vi söker samarbete. Det är det i nordiska organisationer, i internationella organisationer och i europeiska organisationer. Men i de flesta fall brukar man hitta sätt att överbrygga problemen, just därför att man tycker att själva samarbetet är viktigt, att vi kan närma oss varandra, att vårt näringsliv kan bli mer och mer integrerat och att vi kan söka jobb. Det är ytterst en väsentlig fråga nere hos oss att få integrationen mellan Danmark och Sverige att fungera bättre. Jag kan inte låta bli att tycka att det är ett misslyckande att det inte blev en nordisk domstol. Sedan kan ministern stå och säga att Danmark och Finland har hoppat av och att vi inte kan göra någonting åt det. Men när ministern står här i riksdagens talarstol och säger att det bara finns en enda tänkbar placering för en nordisk patentdomstol och att det är Stockholm är det ungefär samma slags uttalande som den kommun vi befinner oss i har gjort när den kallar sig Skandinaviens huvudstad. Det är inte helt populärt i andra delar av Skandinavien och Norden. Det finns väl anledning att vara så pass ärlig när det gäller den danska situationen att man kan säga att de har funnit att de måste ha en folkomröstning om inrättandet av patentdomstolen. Det var en diskussion för ett år sedan, men man kom inte överens med Dansk folkeparti tillsammans med några andra, som krävde en folkomröstning. Danskarna ska alltså gå till folkomröstning i denna fantastiskt stora och omvälvande fråga. Med tanke på hur debatten går i Danmark om andra europeiska frågor och hur man uppfattar det europeiska samarbetet är det inte svårt att misstänka att den danska regeringen för att klara folkomröstningen måste bjuda till lite när det gäller placering, språk och den typen av frågor. Det tror jag att man ska ha med sig. Hade den svenska regeringen i stället i ett tidigt skede träffat en uppgörelse tillsammans med Danmark hade denna funnits på plats nu inför folkomröstningen, och då hade det varit en annan sak. Men nu känner väl den danska regeringen sig tvungen att vädja till danskheten, så som det tyvärr ofta är i det landet när man ska avgöra stora frågor.

Herr talman! Det är ju så att Stockholmsregionen har den största koncentrationen av patentinnehavare, juridiska ombud med den kompetensen och patenttvister jämfört med övriga nordiska länder och de baltiska länderna. Det är på det sättet. Kompetensen i form av kunskap och erfarenhet av patentfrågor i de tvister det handlar om är hög i Stockholm; det är den bakgrund vi ser - plus att vi har ett arbete i gång där det finns etablerad verksamhet, det vill säga att merkostnaden för att placera sätet för domstolen i Stockholm var mycket liten. Jag har stor respekt för att man om man kommer från Skåne tycker att det skulle vara roligt att bygga upp och skapa arbetstillfällen kring en ny institution i Malmö. Det var den debatten Leif Jakobsson drev förra gången. Men sett till resurseffektivitet och saklighet i frågan kan jag nog stå för att det här är den bästa lösningen. Även språkfrågan är viktig. Det är lätt att säga: Ja, men språkförbistringen kan man ju komma över. Jodå, men det är ju det som är trögt och kostsamt för näringslivet när man ska driva frågor om patent. Att arbeta med tolkar och att översätta material - komplicerat material av ganska stor omfattning - är resurskrävande. Därför har det varit viktigt att komma överens om att kunna arbeta på engelska eftersom man då kan arbeta över flera länder. Det är ju poängen med ett europeiskt patent. Om vi börjar säga att vi ska kunna ta finska och danska och alla andra språk är vi snart tillbaka där vi var i förhandlingarna för ett par år sedan, det vill säga att då har vi inte åstadkommit någonting. Därför var det de här grundprinciperna som låg till grund för de förhandlingar vi hade med de nordiska och baltiska länderna. Sedan föll några ifrån - jag har respekt för det; man kan ha olika uppfattningar. Men vill man åstadkomma det som ett Europapatent syftar till och en regional samverkan är det avtal vi kom fram till väldigt bra. Jag vet hur man resonerar på olika håll om att allting är Stockholmsfixerat. Jag kan försäkra Leif Jakobsson om att jag är långt ifrån någon stockholmare som enbart har ett Stockholmsperspektiv. Jag är inte ett dugg rädd för att kräva kvalitet och mer resurser till verksamheter runt om i landet. Men det gäller också att använda våra samlade kunskapsresurser och pengar på ett vettigt sätt. När det gäller patentfrågorna var det i det här fallet rimligt att lägga det i Stockholm, och det var skälet till att regeringen hade det ingångsvärdet i förhandlingarna. Det hade varit lite märkligt om vi hade tyckt någonting annat än att det åtminstone skulle ligga i Sverige. Men man kan ha olika uppfattning om detta. Leif Jakobsson är en duktig regionalpolitiker. Det är möjligen inte jag.
Herr talman! För protokollet: Malmö ligger i Sverige. Ministern tog upp språkfrågan. Ja, det är alldeles riktigt att det är bäst att hitta ett språk att arbeta på. Det man så här i efterhand, när det visar sig att det inte blir någon gemensam domstol, kan fråga sig är om det berodde på språkfrågan. Vad är huvudsak, och vad är bisak? Vad var det egentligen som gjorde att det blev så här? I slutändan har nog den danska folkomröstningen sin betydelse i sammanhanget. Den skapar naturligtvis lite oro. I övrigt är det en sak jag inte kan komma undan. Vi står här och resonerar, och jag nämner hur det ser ut i Öresundsregionen, hur mycket patentverksamhet och kunskap det finns. Då svarar ministern med att jämföra de olika länderna . Jag pratar om en region som är i två länder. Vi måste faktiskt börja tänka så; vi måste börja tänka på det sättet att det inte är nationsgränsen, framför allt inte i Norden, som ska avgöra vad som tillhör och inte tillhör. Människor känner sig inte så. Jobbar man i gränstrakterna ser man resurser i bägge länderna. Vi har tittat på hur Öresundsregionen ser ut, men ministern ger svar om nationalstater. Det är där vi rejält skiljer oss åt. Sedan är det inte i huvudsak jag som har fört fram kritiken om Stockholmsfixering och Mälardalsregering. Jag hänvisar bara till ministerns egna partivänner som allt oftare använder de uttrycken och försöker distansera sig för att klara en valrörelse i Skåne.
Herr talman! Jag tycker att det var bra med förtydligandet att Leif Jakobsson ser det hela ur perspektivet Öresundsregionen. Jag är justitieminister i Sverige och försöker se till hela Sveriges intresse. Det är inget tvivel om att Stockholm i det här fallet ligger någorlunda centralt. Framför allt finns här redan de som arbetar med de här frågorna i en omfattning som gör att det inte kräver så mycket av våra gemensamma svenska resurser att driva patentdomstolen på ett bra sätt i Stockholm. Den institutionen finns inte i Skåne, och jag tycker att det är väsentligt att se detta. Det har även visat sig att åtminstone de baltiska länderna inte tycker att Stockholm ligger jättelångt bort eller att det är till men för verksamheten att ha den konstruktion av den regionala domstolen som vi till slut valde. Det ska också finnas med i vågskålen, för de baltiska länderna är viktiga och kommer att bli allt viktigare för hela Norden. Jag skulle bli förvånad om inte Danmark och Finland så småningom väljer att öka sitt samarbete med den regionala patentdomstolen. Men det får vi naturligtvis se framöver.